Fru talman! Mats Green har frågat mig vilken analys jag gör av Arbetsförmedlingens behov av resurser givet att resurser inte har använts som planerat. Vidare har han frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder och förändringar kring myndighetens uppdrag och resurstillskott framöver. Arbete är den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället. I spåren av pandemin har arbetslösheten stigit kraftigt, liksom antalet inskrivna arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Regeringen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska konsekvenserna av pandemin för jobb och företag, och betydande resurser har bland annat tillförts arbetsmarknadspolitiken. Att Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka delar av anslagna medel har flera förklaringar. En del av anslagssparandet beror på att arbetslösheten under 2020 inte blev så hög som beräknat, vilket medförde lägre utgifter för arbetslöshetsersättning. Pandemin har också inneburit att Arbetsförmedlingens förutsättningar att besluta om insatser har försämrats när arbetsplatsförlagda insatser inte varit tillgängliga i samma utsträckning som tidigare på grund av risker för smittspridning, vilket påverkat resursutnyttjandet. Tillgången till arbetsplatser och arbetstillfällen har minskat, vilket inneburit färre subventionerade anställningar och nystartsjobb. Arbetsförmedlingen har även behövt fokusera resurser på att hantera de historiskt höga varseltalen och att skriva in de många nya arbetslösa. I vilken utsträckning pandemin skulle påverka verksamheten och insatserna har varit svårt att förutse. Något som också påverkat 2020 är att Arbetsförmedlingens förvaltningsresurser samt omfattningen av arbetsmarknadspolitiska insatser minskade kraftigt under 2019 till följd av den budget som riksdagen beslutade om. Insatserna var i början av 2020 nere på nivåer som försvårade möjligheterna att nå mer omfattande volymer under 2020. Jag kan samtidigt konstatera att det under främst andra halvåret, trots pandemin, skedde en positiv utveckling där allt fler arbetslösa fick en insats. Exempelvis har anställningsstöd för personer som står långt från arbetsmarknaden kunnat öka under året, och antalet personer som får ta del av upphandlade matchningstjänster har ökat betydligt under slutet av 2020. Regeringen har vidtagit åtgärder för att underlätta detta genom att förlänga maxtiden för introduktionsjobb, extratjänster och stöd för start av näringsverksamhet samt genom uppdrag att effektivisa processerna för anvisning till upphandlade matchningstjänster. Det är angeläget att myndighetens verksamhet fortsatt utvecklas så att de resurser myndigheten tilldelas kommer arbetssökande till del på ett effektivt sätt. När det gäller frågan om förändringar av Arbetsförmedlingens uppdrag och resurstillskott framöver fortsätter arbetet med reformeringen av myndigheten, och resursbehovet ses över löpande. Avslutningsvis vill jag säga att en aktiv arbetsmarknadspolitik är viktig för att hålla sysselsättningen uppe vid en ekonomisk avmattning. Det är också viktigt att Arbetsförmedlingen även fortsatt har förutsättningar att möta en hög arbetslöshet.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Trots en kris på arbetsmarknaden som saknar motstycke lämnade Arbetsförmedlingen förra året tillbaka drygt 6 miljarder kronor, pengar som kunde, borde och skulle ha gått till att bekämpa arbetslösheten och till välfärden. Att bara ge mer pengar till Arbetsförmedlingen, fru talman, är som att hälla vatten i en hink full med hål. Redan före coronapandemin hade Sverige en arbetslöshet som var bland EU:s högsta, trots Stefan Löfvens löfte om motsatsen. Långtidsarbetslösheten var rekordhög, och arbetslösheten bland invandrade var högst i EU. Arbetslösheten är just nu den högsta på ett kvarts sekel, ungdomsarbetslösheten är den högsta på hundra år och även långtidsarbetslösheten och arbetslösheten bland invandrade är rekordhög. Att Arbetsförmedlingen inte gör av med sina pengar har varit ett återkommande faktum och problem under den rödgröna regeringens tid. Men 2020 slås faktiskt alla rekord. Detta har Moderaterna upprepade gånger under åren föreslagit åtgärder mot, både vad gäller Arbetsförmedlingen som sådan och vad gäller anslagen och slöseriet med skattepengar. Detta säger mycket om en dysfunktionell myndighet i ett extremt stort behov av reformering. Men framför allt säger det, fru talman, mycket om såväl regeringens som januaripartiernas oförmögenhet under en lång följd av år att styra en av landets absolut största myndigheter. Jag har därför ställt frågan till den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Eva Nordmark om vad allt detta säger om regeringens styrning av myndigheten. Men detta berör arbetsmarknadsministern inte ens i sitt svar. Hon säger dessutom att detta är en engångsföreteelse under ett år som varit extremt på grund av pandemin. Låt oss då titta på fakta, fru talman. Sanningen är att Arbetsförmedlingen varje år sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 2014 har lämnat tillbaka sina för höga anslag - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020. Återigen, fru talman, är grundproblemen här två, dels givetvis att regeringen så uppenbart inte mäktar med att styra sin egen myndighet, dels att man mer eller mindre fullt medvetet slösar bort miljarder varje år.

Fru talman! Vad säger detta om regeringens styrning av sin myndighet, och varför gör man ingenting åt det?
Fru talman! Mats Green säger att det har varit ett återkommande faktum och problem under den rödgröna regeringen att Arbetsförmedlingen inte gör av med sina pengar. Han pekar särskilt på år 2020. Men om Mats Green hade varit angelägen om att titta längre bak i historien hade han sett att detta har varit ett faktum under många år och att anslagssparande är någonting som förekommer återkommande. Vi kan också se att det har skett under olika regeringar, såväl för arbetsmarknadspolitiska insatser som för individersättningar till arbetslösa. Även vid finanskrisen 2008-2009 uppstod betydande sparanden, fru talman. Jag vill också kommentera ett annat uttalande av Mats Green. Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt, Mats Green, när du beskriver Arbetsförmedlingen som en dysfunktionell myndighet. Jag vill säga att detta handlar om tusentals anställda på Arbetsförmedlingen som varje dag gör sitt yttersta för att hantera alla de varsel som har kommit in. Under 2020, ett extremt år, gjorde de varje dag sitt yttersta för att ge rätt stöd till alla de människor som har blivit arbetslösa och hjälpa dem att komma i utbildning eller jobb. Trots dessa tuffa förutsättningar i den allvarligaste kris vi har sett i modern tid blev det faktiskt, som jag beskrev inledningsvis, en positiv utveckling under det andra halvåret 2020: Allt fler arbetslösa fick en insats, trots det mycket allvarliga läget på svensk arbetsmarknad. Jag måste säga att jag någonstans tycker att det vore hedervärt om Mats Green också kunde fundera lite grann på sin egen roll i detta. Hur tänker Mats Green själv kring det faktum att man i denna kammare inför budgetåret 2019 röstade igenom en budget som innebar att 4 500 personer på Arbetsförmedlingen varslades om uppsägning? Det var Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som man röstade igenom tillsammans med Sverigedemokraterna. Jag skulle vilja fråga Mats Green om den har haft någon betydelse för de förutsättningar som vår viktiga myndighet Arbetsförmedlingen har haft under det tuffa år vi gick igenom 2020.
Fru talman! Ja, vad vi kritiserar här är alltså den totala brist på styrning av en av landets största myndigheter som den socialdemokratiskt ledda regeringen har uppvisat sedan den tillträdde. Det är oacceptabelt att man på det här sättet mer eller mindre medvetet slösar bort skattepengar som skulle ha gått till att bekämpa arbetslösheten och till välfärden. De slösas nu bort, mer eller mindre medvetet, på att egentligen bara administrera arbetslösheten. Återigen: Det är alltså regeringen som styr sina myndigheter. Att som Eva Nordmark stå här och egentligen skylla på tjänstemän och medarbetare håller inte, utan man måste faktiskt ta sitt ansvar som regering. Eva Nordmark sa i sitt svar: "Pandemin har också inneburit att Arbetsförmedlingens förutsättningar att besluta om insatser har försämrats när arbetsplatsförlagda insatser inte varit tillgängliga i samma utsträckning som tidigare på grund av risker för smittspridning, vilket påverkat resursutnyttjandet. Tillgången till arbetsplatser och arbetstillfällen har minskat, vilket inneburit färre subventionerade anställningar och nystartsjobb." Ja, som vi sa innan: Regeringen försöker skylla på pandemin. Men sanningen är ju att problemen har funnits i flera år och att Socialdemokraterna har varit totalt ointresserade av dem. Till exempel har praktikplatserna minskat varje år sedan 2015, då det inte var någon pandemi. Nystartsjobben har minskat dramatiskt sedan 2017, och under 2019 var ingen aktivitet den näst vanligaste "aktiviteten" såväl i jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar som i etableringsprogrammet. Även 2018 var ingen aktivitet den näst vanligaste "aktiviteten" i jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, arbetsmarknadsministern. Det är naturligtvis oacceptabelt. Vi lämnar stora delar av dessa grupper - ungdomar och långtidsarbetslösa - åt sitt öde. Det är totalt oacceptabelt och på sikt ohållbart, fru talman. Jag tycker att svaret tyder på en bristande probleminsikt hos regeringen. Problemen hos Arbetsförmedlingen med fallande resultat, med att använda resurserna till effektiva insatser och med ett konsekvent riktigt lågt förtroende har funnits i många år. Regeringen och januaripartierna bedömer att det i huvudsak beror på pandemin och, som arbetsmarknadsministern sa här, på en mer än två år gammal budget. Gör man den bedömningen är läget allvarligare än jag befarade. För att få bukt med en ineffektiv arbetsförmedling och för att minska den rekordhöga arbetslösheten krävs det faktiskt probleminsikt och en aktiv och tydlig styrning av regeringen, vilket har lyst med sin frånvaro under en lång följd av år. När man hävdar att 2020 var ett extremt år bortser man även från det faktum att det har varit samma utveckling sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 2014. Man bortser från det faktum att Sveriges arbetslöshet var en av de högsta inom EU redan innan coronapandemin, trots - som sagt - statsminister Löfvens löfte om motsatsen. Den passiviteten oroar mig eftersom den i förlängningen riskerar att leda till onödigt hög arbetslöshet och att färre personer arbetar för sin försörjning, och därmed också till mindre resurser till vår gemensamma välfärd, fru talman. Det är oacceptabelt och ohållbart.
Fru talman! Mats Green gör en höna av en fjäder när det gäller anslagssparande. Jag vill upprepa att anslagssparande har funnits under flera år, även under finanskrisen 2008-2009 då Moderaterna stod för regeringsinnehavet. Om man tittar på det anslagssparande som gjordes 2020 kan jag konstatera att 40 procent av det handlar om att arbetslösheten inte blev så hög som vi hade trott. Alltså behövdes inte lika mycket individersättningar betalas ut i arbetslöshetsförsäkringen, vilket borde vara någonting som gläder Mats Green. Men sedan har vi också en pandemi, och Arbetsförmedlingen har verkligen jobbat hårt för att ge ett bra stöd till de människor som har blivit arbetslösa. Det har dock varit väldigt svårt med bland annat arbetsplatsförlagda aktiviteter, av det enkla skälet att väldigt många har arbetat hemifrån. På grund av risk för smittspridning har man inte heller tagit emot arbetssökande på samma sätt som tidigare. Jag noterar också att Mats Green väljer att inte alls svara på den fråga jag ställde, nämligen hur han själv funderar över det faktum att den budget som röstades igenom för 2019 faktiskt även innebar en otroligt tuff start för myndigheten år 2020. Som en följd av den budgeten minskade omfattningen av arbetsmarknadspolitiska insatser kraftigt under 2019 och var i början av 2020 nere på nivåer som försvårade möjligheterna att nå mer omfattande volymer när effekten av pandemin slog till. Regeringen och samarbetspartierna har sedan dess lagt fram nya budgetar, och med budgetpropositionen för 2021 har Arbetsförmedlingen förstärkts med 1 miljard kronor för att möta den ökande arbetslösheten samt säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet. Det är väldigt viktigt att Arbetsförmedlingen även fortsatt har förutsättningar att möta en hög arbetslöshet. Fru talman! När Mats Green analyserar Arbetsförmedlingens förmåga att använda anslagna resurser får han väldigt gärna reflektera över Moderaternas egen roll för myndighetens kapacitet att hantera följderna av pandemin. Vilka förutsättningar gav den plötsliga neddragningen om mer än 3 miljarder kronor Arbetsförmedlingen att hantera ett kraftigt inflöde av nya arbetslösa? Jag ställer den frågan igen.
Fru talman! Vi försöker inte ens vinna något race om att satsa mer pengar än regeringen på att administrera arbetslösheten. Jag har ju varit snäll här i dag, för den egentliga summan som Arbetsförmedlingen återlämnar är 8,7 miljarder. Vi hade kunnat diskutera de återstående summorna, men jag har valt att inte göra det eftersom de handlar om individbaserad ersättning. I stället fokuserar jag på förvaltningsanslag och övrigt. Jag noterar att trots att arbetsmarknadsministern påstår att Arbetsförmedlingen fick för lite pengar under 2019 lämnade de även då tillbaka pengar. Återigen: Regeringens styrning av en av landets största myndigheter fungerar inte och har inte fungerat sedan man tillträdde 2014. Låt mig få avsluta med några ord från Eva Nordmarks partivän Per Svensson, socialdemokratiskt kommunalråd i Falkenberg. Han skriver att han inte kan vara tyst nu och att det inte är något annat än oacceptabelt att Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka 6 miljarder krisåret 2020. Han skriver också att det inte är något annat än ett enormt misslyckande när AF dessutom gör det år efter år samtidigt som arbetslösheten är alldeles för hög och företag skriker efter kompetens. Han konstaterar även att den havererade statliga arbetsmarknadspolitiken har fått alldeles för lite uppmärksamhet i debatten om utanförskap, segregering och ojämlikhet. Han skriver vidare att nuvarande generaldirektör är ny och inte kan lastas för misslyckandet samt att det för regeringen bara finns möjligheter till förbättringar. Fru talman! Jag instämmer i vartenda ord av Eva Nordmarks egna partivänners dom över den egna regeringens passivitet, undanflykter och ständiga skyllande på andra.
Fru talman! Jag kan i alla fall säga att jag delar Mats Green engagemang för arbetsmarknadspolitiken. Vi måste i detta nu göra allt vi kan för att minska krisens effekter på jobb och företag och för att förhindra att långtidsarbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. Tyvärr ser inte jag att Moderaterna har rätt recept för att möta de historiska utmaningar som vi står inför. Moderaternas politik innebär bara plikt, ingen rätt. Moderaternas arbetslinje går ut på att det enda sättet att få människor att söka jobb är att göra ersättningarna så låga som möjligt. Bland det första Moderaterna gjorde när man kom till makten 2006 var att ge sig på a-kassan. Man chockhöjde avgifterna och försämrade villkoren. Detta ledde till att en halv miljon människor lämnade a-kassan. När finanskrisen sedan slog till 2008 var det alldeles för många som stod helt utanför den trygghet som a-kassan ger. Fru talman! Regeringens politik är en annan. Under denna kris har vi förstärkt a-kassan och sett till att fler omfattas av den. Vi ser nu till att satsa historiska summor för klimatomställning och satsningar på välfärd. Detta kommer att ge ungefär 75 000 nya jobb under de här åren. Vi fortsätter också att bygga ut Kunskapslyftet. Vi har tillfört medel så att antalet studieplatser i landet kraftigt kan byggas ut, och många människor har tagit denna möjlighet att bygga på sina kunskaper. Det är så vi ställer om för framtidens jobb och för att komma starkare ur den här krisen. Om det är någon arbetslös som har sett denna debatt vill jag säga till dig att det inte är kört. Fortsätt att söka jobb; det finns jobb att söka. Håll dig aktiv! Skaffa en utbildning! Det är en jättetuff tid nu, men vi ska ta oss igenom detta tillsammans.